Fru talman! Jonas Sjöstedt har frågat utrikesministern hur han ställer sig till att inkludera en mekanism för tvistlösning mellan stat och investerare, så kallad ISDS-mekanism, i ett frihandels och investeringsavtal mellan EU och USA, det vill säga i TTIP-avtalet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Inledningsvis vill jag tacka Jonas Sjöstedt för att han berör de viktiga pågående förhandlingarna om TTIP-avtalet. Avtalet som nu förhandlas mellan EU och USA, världens två största ekonomier, har en betydande potential för tillväxt och jobbskapande på båda sidor om Atlanten. USA är Sveriges viktigaste exportmarknad utanför Europa, vilket ger ett exempel på varför TTIP är särskilt viktigt för Sverige. Det är positivt att avtalsförhandlingarna inbegriper investeringar, eftersom de utgör en vital del i den globala ekonomin. Tydliga och transparenta regler för utlandsinvesteringar gynnar ett öppet investeringsklimat, vilket i sin tur är bra för tillväxt och utveckling. Investeringsskyddsregler och ISDS syftar till att förhindra att stater utsätter investerare för diskriminerande och oskälig behandling. Det skapar förutsebarhet och underlättar inte sällan betydelsefulla investeringsbeslut. Jag har varit tydlig med att investeringsreglerna i TTIP inte ska begränsa vår demokrati. Jag stöder därför EU:s strävan att söka rätt balans mellan investeringsskydd och staters rätt att lagstifta genom ett modernt system för investeringsskydd och ISDS. Detta är bakgrunden till EU-kommissionens nyligen inledda offentliga konsultation kring investeringsskydd i TTIP. I denna inbjuds alla intressenter i EU att inkomma med synpunkter. Regeringen stöder detta initiativ, vilket visar på öppenhet kring frågan, och jag hoppas på ett aktivt deltagande i konsultationerna även här i Sverige. TTIP är det viktigaste bilaterala frihandels och investeringsavtalet som EU någonsin har förhandlat. I en tid då världsekonomin fortsatt brottas med sviterna av de senaste årens kriser är det angeläget att TTIP blir så ambitiöst och heltäckande som möjligt, utan att vi för den delen gör avkall på de höga krav vi har inom andra områden såsom miljö och hälsa. Jag välkomnar en fortsatt konstruktiv dialog med Jonas Sjöstedt och andra aktörer om denna så betydelsefulla fråga för Sveriges välstånd.
Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret. Det här avtalet är någonting som går långt utöver ett frihandelsavtal. Hade det enbart handlat om att ta bort tullar, då hade det inte varit särskilt kontroversiellt. Jag har själv röstat för många sådana avtal under min tid i EU-parlamentet. Men här handlar det om att ha en långtgående harmonisering av lagstiftningen i två ekonomier. Man kan funder över vad det innebär, till exempel för skillnaderna i jordbruk, för användningen av hormoner och antibiotika. Den enskilt viktigaste och mest kontroversiella delen av det föreslagna avtalet är dock det som man kallar för ett investeringsskydd. Det innebär i praktiken att ställa företagens vinster över demokratiska beslut. Med en sådan mekanism ger man storföretag en möjlighet att överpröva demokratiska beslut, om de inskränker deras vinster. Det kan vi sedan inte säga så mycket om, för dessa beslut gäller oss som land. Om vi inför lagar för bättre välfärd och bättre miljö kan ett storföretag ta oss till en sorts domstol. Det finns inga rättsliga argument för detta. Vi är rättsstater i EU, och i USA finns det redan ett rättsligt skydd mot till exempel expropriering. Här handlar det om att ytterligare stärka företagens makt. Det här är regeringen för. Vänsterpartiet är emot det. EU-parlamentet avgör frågan. En röst på Vänsterpartiet i EU-parlamentsvalet är en röst mot varje sådan här mekanism i avtalet. Vad kan detta innebära i praktiken? Det finns liknande mekanismer i andra avtal, och vi ser vad det innebär. Tobaksföretaget Philip Morris stämmer Uruguay för att man inför varningstexter på cigarettpaket. Gruvbolaget Long Pine stämmer Quebec därför att Quebec vill förbjuda frackning, en mycket miljöfarlig metod för utvinning av fossila bränslen. Svenska Vattenfall - skamligt nog - stämmer Tyskland därför att den tyska staten vill avveckla kärnkraften. Det holländska försäkringsbolaget Achmea stämmer och vinner över Slovakien därför att Slovakien har infört en bättre sjukförsäkring för sina medborgare, och då minskar bolagets vinstmöjligheter. Det är fullständigt orimligt att företag ska kunna stämma stater för att man vill göra livet bättre för sina medborgare. Det är att direkt ställa företags snöda vinstintressen över demokratiska beslut. Det är någonting som vi inte kan acceptera. Nu växer motståndet mot investerarskyddet i avtalet. Tyskland - EU:s viktigaste land - har gått ut och sagt att man vill lyfta ut den här delen ur avtalet, medan Sveriges regering försvarar den. De tre största fackliga centralorganisationerna i Sverige, LO, TCO och Saco, har gemensamt uttryckt sin skepsis mot ett investeringsskydd, men regeringen arbetar vidare för att skriva in företagens rätt till vinster över demokratin. Vad kan detta innebära för Sverige? Det kan till exempel innebära att när vi har vunnit valet i september och förbjuder privata vinster i välfärden kan de amerikanska riskkapitalisterna i KKR - som äger det som tidigare hette Carema men som bytte namn till Vardaga efter diverse vårdskandaler - stämma oss ifall vi minskar deras vinster. Och det gör vi ju om vi tar bort vinster i välfärden. Jag vill inte att någon ska kunna överpröva vår rätt att ha en välfärd som i första hand är till för medborgarna i Sverige och inte för vinstintresset. Mina frågor till handelsministern är: Tycker handelsministern att det var rimligt att ett nederländskt försäkringsbolag kunde vinna en rättstvist mot Slovakien, därför att landet gav sina medborgare en bättre sjukförsäkring? Tycker handelsministern att det är rimligt riskkapitalisterna i KKR i New York, som lever på att svenska undersköterskor får springa snabbare i korridorerna, ska kunna stämma oss när vi vill ha en välvärd där varje skattekrona går till äldre och barn, och ingenting går till riskkapitalister?

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Jonas Sjöstedt för att han har väckt denna väldigt viktiga fråga i sin interpellation. Frihandelsavtalet TTIP mellan USA och EU handlar ju, som Jonas Sjöstedt tog upp, inte bara om att man ska underlätta handeln mellan de två största ekonomierna i världen. Vi från Vänsterpartiet har absolut inget emot att man handlar av varandra; tvärtom kan det vara väldigt bra att det sprids teknik och att man kan köpa en vara som produceras billigare på ett annat ställe. Men det här handlar ju om huruvida frihandeln ska vara överordnad andra viktiga värderingar i vårt land, i USA och i Europa. Vi har debatterat detta tidigare i kammaren, Ewa Björling, och det var i november i fjol. Då tog jag och min kollega Kent Persson upp tvistlösningsmekanismen ISDS, precis som Jonas Sjöstedt har tagit upp. Det handlar om att företag kan stämma stater om de uppfattar det som att de har blivit indirekt exproprierade, alltså att staterna har tagit vinster av företagen på det ena eller andra sättet. Jonas Sjöstedt tog upp några konkreta exempel. Philip Morris har stämt Australien för att de har fattat ett beslut i parlamentet att man bara ska ha vita förpackningar när man säljer cigaretter. Det tycker inte Philip Morris om. Det finns andra exempel på att storföretag har stämt stater för att de har fattat beslut som rör folkhälsa, sociala rättigheter, konsumenträtt och så vidare. När vi debatterade det här, Ewa Björling, tog du upp statistik om sådana här skiljedomsförfaranden i världen. Du sade att när det blev skiljedomsförfaranden mellan storföretag och stater 2012 vann staterna i 42 procent av fallen. Företagen vann i 31 procent av fallen, och i 27 procent av fallen gjorde man upp genom förlikning. Då skulle jag vilja fråga dig, Ewa Björling: Tycker du att det känns acceptabelt att i endast 40 procent av fallen vinner stater och att i 60 procent av fallen vinner storföretagen, antingen genom att deras krav går igenom direkt eller genom att staterna måste flytta sig mot storföretagens håll genom så kallad förlikning? Jag tycker att det här är väldigt skrämmande. Det innebär att när Philip Morris stämmer oss här i Sverige för att vi har hårdare lagstiftning mot cigaretter kanske vi vinner första gången, men när de stora alkoholbolagen stämmer oss för att vi har ett systembolag eller för att vi har restriktioner om marknadsföring av alkohol vinner vi inte. Enligt din statistik vinner vi i bara 40 procent av fallen, fyra gånger av tio. Jag skulle också vilja ställa en mer principiell fråga: Varför ska vi ha de här skiljedomsförfarandena över huvud taget? Det ligger utanför det ordinarie rättsväsendet. I Sverige skulle det vara handelskammaren som hanterade sådana här saker. Man gör det i total hemlighet. Det finns inte alls samma transparens som det finns i det ordinarie förfarandet. Det kostar extremt mycket pengar, så blotta risken att bli stämd i ett sådant här förfarande kan få stater att inte utöva progressiv politik. Jag vill veta, Ewa Björling: Vad är det för fel på våra ordinarie domare och domstolar, det ordinarie rättsförfarandet helt enkelt?
Fru talman! Det framgår ganska tydligt att Vänsterpartiet är emot TTIP, om Jonas Sjöstedt menar vad han säger. Det har ställts många frågor, och jag ska försöka besvara så många som möjligt av dem i detta inlägg. Till att börja med vill jag säga att jag är medveten om att ISDS debatteras i Tyskland. Det debatteras i flera europeiska länder. Jag var själv i Frankrike i går och i förrgår och träffade representanter från de franska fackföreningsrörelserna tillsammans med LO, TCO och Saco. Det finns många olika tankar. En del är oroliga. Ändå säger man: Vi vill ha ett frihandelsavtal med USA, men vi vill också vänta och se var detta förslag hamnar efter att kommissionen har haft de 90 dagarna när alla medborgare får uttrycka det de själva ser som möjligheter och risker med ISDS. Jag tycker att det är klokt att vi väntar och ser vad det är för förslag som faktiskt kommer på bordet och därefter kan säga ja eller nej till detta. Det är också den officiella ståndpunkt som Tyskland har. Vi ska vara medvetna om att Tyskland, precis som alla de andra medlemsstaterna, i det förhandlingsmandat som har getts åt kommissionen har accepterat att ISDS är en del av förhandlingarna. Det är där vi står nu. Deras slutgiltiga position beror naturligtvis på förslaget. Jag tycker på samma sätt: Vi måste vänta och se var det här kommer att landa. Sedan tycker jag att vi behöver nyansera bilden lite grann när det gäller ISDS, för det blir en väldigt ensidig, negativ och kategorisk bild på det sätt som Jonas Sjöstedt och Jens Holm uttrycker det. Vi måste hela tiden komma ihåg att det också finns många positiva effekter av investeringar. Detta är naturligtvis ett skydd för våra svenska företag när de befinner sig i andra länder. Det är viktigt att det finns skydd mot diskriminering, skydd mot expropriation och krav på att behandla investerare rättvist och skäligt. Vi måste också tänka på att vi har investeringsskydd i 66 länder, om jag inte minns fel, där det väldigt sällan har skett att någon har försökt stämma den svenska staten. I de flesta av våra avtal behöver man någon form av mekanism för att skydda investeringar. Det finns andra länder som vi förhandlar med där detta kanske är ännu viktigare än vad det är med USA, som ändå är en mogen demokrati. Det finns länder som inte ser riktigt likadana ut, och då måste vi verkligen se till att skydda de svenska företagen. Jag vill ställa frågan: Hur kan ni i Vänsterpartiet, om ni över huvud taget tänker säga ja till TTIP, tänka er att skydda de svenska företagen ute i världen utan någon form av investeringsskyddsmekanism? Det finns inte heller en ensidig bild av att det är staten eller företaget som vinner eller det sker genom förlikning, precis som Jens Holm tog upp, utan det är en ganska jämn fördelning. Samtidigt ska man inte ställa frågan om detta är rimligt eller ej. Det handlar om att varje enskilt fall ska bedömas för sig och att det bör finnas någon form av skydd för företag. Ni målar bara upp bilden av stora multinationella amerikanska företag som kommer att invadera Sverige. Jag ser det nog lite grann tvärtom också - det handlar om våra svenska företag ute i världen.
Fru talman! Jag tackar handelsministern för hennes kommentarer. Nej, vi kan inte tänka oss något system där företag får överpröva demokratiska beslut. Företag har inte rätt att underkänna riksdagens beslut i ett tvistlösningsförfarande där vi inte kan påverka utgången. Det handlar om att demokratin är överordnad företags vinster. I den här sortens tvistlösningsmekanismer är det bara företag, enbart företag, som får hävda denna rätt. Jag tycker att det var fel att Vattenfall stämde Tyskland för att de vill avveckla kärnkraften. De har rätt att avveckla kärnkraften. Det är ingenting som vi ska förhindra. Om det hade handlat om att ta bort normala handelshinder hade det här varit oproblematiskt. Men det handlar om att ge företagen en rätt över demokratiska beslut. Vi kommer att rösta nej till TTIP om det innehåller någon som helst sådan här mekanism eller om det innebär att vi kan tvingas försämra lagstiftning vad gäller till exempel folkhälsa eller miljöskydd. Som handelsministern påpekade var hon i Frankrike i går, och i pressmeddelandet som gick ut från departementet påstod ministern att det finns en stor enighet om det här i Sverige. Nej, det gör det inte. Jag skulle tro att de flesta svenskar tycker att det är helt orimligt och absurt att vi inte ska kunna lagstifta i vårt eget land och lämna över det till en domstol. De tre stora fackliga organisationerna har allvarliga invändningar när det gäller investeringsskyddet. Ändå fungerar Sverige som den största lobbyisten för storföretagens intressen runt om i världen. Jag menar att det är en fullständig brist på lyhördhet. Det här kommer att bli en av de viktigaste valfrågorna i valet till EU-parlamentet. Det är alldeles uppenbart att en röst på något av de fyra allianspartierna är en röst på att storföretag ska kunna överpröva demokratiska beslut i Sveriges riksdag. Det är ett oroväckande men tydligt besked. Varje röst på Vänsterpartiet i valet till EU-parlamentet den 25 maj är en röst på motsatsen. Det handlar om vår framtid. Det handlar om vår rätt att organisera välfärden som vi vill. Vi vet att miljarder kronor försvinner från svensk äldreomsorg, skola och sjukvård därför att regeringen har släppt fram vinstintresset på bekostnad av den gemensamma välfärden, och man gör allt för att bevara det. Nu vill man skapa och skriva under ett avtal som ger ägarna till Carema - KKR, några av världens mest aggressiva riskkapitalister - rätten att få det överprövat av en tvistlösningspanel ifall vi vill bestämma att svenska skattepengar ska gå till välfärden i Sverige. Jag tycker att det är fullständigt orimligt. Det går en direkt linje från undersköterskan som får delade turer och för få arbetskamrater och som inte hinner med sitt jobb på äldreboendet i Sverige till två multimiljardärer som sitter i New York och tjänar miljarder på hennes och andra människors arbete. Och nu vill den svenska regeringen ge dem rätten att stämma oss ifall vi vill att välfärden ska kunna få del av alla de resurser som vi faktiskt betalar. Jag tycker att det är helt orimligt. Vill man ha bort de privata vinsterna i välfärden bör man rösta på Vänsterpartiet i valet till riksdagen men också i valet till EU-parlamentet för att stoppa ett sådant här avtal. Fru talman! Jag vill komma tillbaka till mina två frågor som jag ställde till ministern. De är väldigt grundläggande. Tycker ministern att det var rimligt att ett nederländskt försäkringsbolag, Achmea, kunde stämma den slovakiska staten, vinna rättsfallet och tilldömas ett stort skadestånd för att Slovakien ville ha en bättre sjukförsäkring för sina medborgare? Är det ett rimligt exempel på sådant som ministern vill ska kunna ske på grundval av TTIP? Tycker ministern att det är rimligt att amerikanska riskkapitalister ska kunna stämma staten Sverige och den svenska demokratin om vi tar bort de privata vinsterna i välfärden?

Fru talman! Jag lyssnade noga på handelsministern när hon svarade mig och Jonas Sjöstedt. Ewa Björling sade att det behövs någon form av mekanism för att skydda investerarna, det vill säga företagen - ofta storföretagen. Då vill jag upprepa min tidigare fråga till handelsministern, för jag fick inte svar på den. Vad är det för fel på det ordinarie rättsväsendet? Vad är det för fel på alla våra hårt arbetande domare, advokater och jurister och på det rättsväsen vi har i Sverige, som man har i Europa och som man också har i USA? Vi vet att det är effektivt. Det är relativt transparent - vi kan ta del av det som pågår där. Det tolkar lagar. De som inte följer lagen döms, och de som sköter sig frias. Varför, Ewa Björling, ska vi ha separata domstolar där bara storföretagen får stämma hela stater för att man där har hård lagstiftning och förbjuder till exempel genmodifierade varor, vill skydda djuren och har krav på att de ska ha rätt till ett naturligt beteende, vill fasa ut och förbjuda farliga kemikalier och fattar beslut om att man inte ska ha vinster i välfärden? Det är några konkreta exempel på det scenario som kan uppstå ifall frihandelsavtalet går igenom med specialdomstolar för företagen. Jag tog upp statistiken som visar att staterna hittills bara har vunnit i fyra fall av tio. Ewa Björling! Jag ställde en konkret fråga: Tycker du att det är tillfredsställande att staterna hittills i de här separata mekanismerna bara har vunnit i fyra fall av tio? Det tycker jag är väldigt oroväckande. Strategin du anförde, att vi ska vänta och se - varför det? Då blir vi ju överkörda. Vi måste in och påverka aktivt och lyfta ut de här destruktiva sakerna ur avtalet.
Fru talman! Som jag tidigare påpekat är regeringen tydlig med att ISDS inte får inskränka vår demokrati eller vår möjlighet att lagstifta. Staters rätt att lagstifta om allmännyttiga ändamål som miljö och hälsa ska inte urgröpas. Det här är frågor som regeringen tar på stort allvar. Samtidigt måste också investerare åtnjuta rättssäkerhet. I dag har svenska företag ett undermåligt juridiskt skydd mot diskriminering i exempelvis amerikanska domstolar. Jag tycker att det är bra. Vi stöder att EU strävar efter att nå rätt balans i TTIP mellan skyddet för investerare och staters rätt att lagstifta. Jag tycker att det är viktigt att lyssna på våra medborgare och se vad det är för förslag som kommer från EU innan vi kategoriskt och ensidigt tar ställning mot någonting på det sätt som Vänsterpartiet gör. Det visar dessutom att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte riktigt står på samma sida i detta fall. Då måste jag få fråga: Hur ska ni kunna regera tillsammans om ni mot all förmodan skulle vinna valet i höst? Var ställer ni er om Socialdemokraterna vill ha det här avtalet? Kommer ni fortfarande att vara kategoriskt emot det då? Jag tycker inte heller att det är en riktigt rättvisande bild som Jens Holm och Jonas Sjöstedt målar upp när vi tittar på exempelvis amerikanska företag som har försökt stämma EU-medlemsstater. Det finns tolv fall med amerikanska företag och nio EU-medlemsstater som i dag har investeringsskyddsavtal med USA. Statistiken visar att det saknas kända fall där en amerikansk investerare har vunnit mot en EU-medlemsstat. Sverige har med 66 olika investeringsskyddsavtal i ISDS och har aldrig varit föremål för en investerares stämning. Mot bakgrund av den statistiken och vår stabila rättstradition får risken att Sverige skulle råka ut för stämningar anses vara relativt begränsad. Jag vill också kommentera det som Jonas Sjöstedt nämnde i sitt första inlägg om tullarna mellan EU och USA. Även Jens Holm nämnde dem. Det är en myt att de är så låga att det inte skulle finnas något att vinna på att avskaffa dem. Även om de största vinsterna i termer av bnp kommer att komma av att ta bort icke tariffära handelshinder och även om tullarna generellt är låga är ju handeln så enormt stor att det blir betydande summor ändå. Dessutom finns det på vissa områden stora tulltoppar som vi måste skära ned. Fortfarande i dag får svenska konsumenter betala tull på en rad varor från USA, till exempel bilar som är 10 procent dyrare, cyklar 15 procent, kläder 12 procent och skor 17 procent. Jag tycker att det är orimligt att svenska konsumenter ska behöva betala ibland över 10 procent mer för amerikanska produkter för att någon byråkrat eller politiker någon gång beslutat att gynna enskilda företag på bekostnad av medborgarnas frihet. Frihandel är inte bara bra för ekonomin; det är också en demokratisk rättighet. Varför Jonas Sjöstedt vill förhindra svenska medborgare från att själva välja vad de ska lägga pengarna på går bortom förstånd för alla som faktiskt värnar medborgarnas frihet att välja själva och styra över sina liv. Det är samtidigt klargörande att Jonas Sjöstedt bekänner färg om TTIP.
Fru talman! Tack, handelsministern! Hade den här debatten handlat om att ta bort tullar på amerikanska cyklar och skor hade vi inte haft någon debatt, för det hade vi bägge varit för. Men debatten handlar om frågan om amerikanska storföretag ska ha rätt att överpröva demokratiska beslut i Sveriges riksdag, och det är någonting helt annat. Ministern säger att hon inte är beredd att inskränka våra möjligheter att till exempel förbättra folkhälsan. Samtidigt har jag två gånger upprepat en fråga som handlar om just folkhälsan. Var det inte precis en sådan klausul som gjorde att ett företag kunde vinna över Slovakien när den staten ville ha just en bättre sjukförsäkring för att få bättre folkhälsa? Är det inte så att det amerikanska riskkapitalbolaget KKR skulle kunna stämma oss om vi tar bort vinsterna i välfärden för att vi vill ha en bättre välfärd? Så länge ministern inte ens vill beröra de här sakerna i sina svar är det uppenbart att det inte går att utesluta att så kommer att bli fallet. Bara det räcker som argument för att inte godta ett sådant här avtal. Fru talman! I grunden handlar det här om demokrati. I svaret skriver ministern att hon stöder "EU:s strävan att söka rätt balans mellan investeringsskydd och staters rätt att lagstifta". Nej, staters rätt att lagstifta är överordnad enskilda företags vinstintresse. Det är det som är demokrati - möjligheten att fatta demokratiska beslut. Det är det som inskränks med sådana investeringsskydd som finns i avtalet. Vi ser hur tobaksbolagen använder det. Vi ser hur miljöbusarna på energiområdet använder det. Nu vill högerregeringen i Sverige ge företagen rätt att använda det mot oss genom det här avtalet, och det säger vi nej till. Det är rätt - Socialdemokraterna är inte tydliga, som vi är. Därför är det bara en röst på Vänsterpartiet i valet till EU-parlamentet som är en säker röst på att vi inte ska få ett sådant här avtal. Jag tror att Socialdemokraterna kommer att tvingas att svänga så småningom, men de är inte där än. Därför är det en vänsterframgång som sätter stopp för TTIP.
Fru talman! Till att börja med vill jag tacka Jonas Sjöstedt och Jens Holm för att de har tagit upp den här viktiga frågan. Att få ett transatlantiskt avtal på plats är en av de viktigaste åtgärderna för ökad export. Ett avtal beräknas kunna öka svensk export till USA med 17 procent eller mer. Vänsterpartiet talar gärna om välfärden men inte om att det är export och handel som möjliggör välfärdssatsningar. För att maximera vinsterna för det svenska välståndet måste vi helt enkelt fokusera på de avtal som ger störst utväxling för vår utrikeshandel. USA är Sveriges största exportmarknad utanför Europa. Jonas Sjöstedt och Vänstern vill sannolikt hellre att regeringen skulle verka för handelsavtal med Kuba och Nordkorea, men tyvärr, Jonas Sjöstedt, vi fokuserar på USA, och vi kommer att fortsätta med det för jobbens, tillväxtens och välfärdens skull. Det bör stå klart för alla i den här kammaren, när nu Jonas Sjöstedt är så tydlig med sin röst i EU-valet, att Vänsterpartiets motstånd inte gäller frihandeln mellan EU och USA, utan Vänsterpartiet är emot frihandel över huvud taget. Vänstern är emot EU, och Vänstern är emot USA.